Herr talman! Vad Knut Wachtmeister glömde att säga, när han talade om den aktuella kommunala utdebiteringen, var att denna redan är uppe i 29 kr. Det är naturligtvis angeläget att de kommunala skattehöjningarna stoppas. Finansutskottet tror tydligen att det kan ske genom överenskommelser om åtstramningar för kommuner och landsting. Men vi tror att det endast kan ske genom att statsbidragen till kommuner och landsting kraftigt ökas. Däri ligger väl den avgörande skillnaden i våra synsätt. Finansutskottets metod leder till försämrad social service; vår metod leder till att en utbyggnad av den sociala servicen kan vara möjlig utan skattehöjningar. F. ö. kommer riksdagen inom kort att ta ställning till ett vpk-förslag om särskilda åtgärder för de speciellt skattetyngda kommunerna. I annat sammanhang har vi nämligen begärt att skattebetalarna i kommuner vilkas utdebitering överstiger 29 kr., dvs. genomsnittet, skall erhålla statlig skattekompensation för belopp som överstiger 29 kr. Knut Wachtmeister säger att under det glada 1960-talet var det lätt att vara kommunalman. Men 1960-talet, Knut Wachtmeister, var inte gladare än att vi fortfarande har en rad allvarliga eftersläpningar på angelägna sociala områden. Knut Wachtmeister har inte hört människor klaga över servicen, men det har jag gjort. Jag anser att finansutskottet borde öppna sitt öra och lyssna till de människor som står i en hopplös kö, exempelvis för att få barnomsorgen löst, och till de människor som står i en lång kö för att få sjukvård och liknande service som kommuner och landsting har att svara Det handlar inte vare sig om överbud eller om ansvarslöshet när vpk kräver ytterligare en miljard till kommuner och landsting. Det handlar om nödvändiga åtgärder för att vi någorlunda skall kunna säkra den sociala servicen utan skattehöjningar.

Självfallet är det ytterst oroande att kommunalskatten nu är uppe i över 29 kr. Enligt den kommunalekonomiska utredningen skulle man med samma tillväxttakt vara uppe i 35-36 kr. en bit in på 1980-talet. Jag är av den bestämda uppfattningen att man inte löser problemen genom att ständigt öka statsbidragen, utan jag menar att man måste se till att man sparar inom den kommunala sektorn. Att vi moderater är uppmärksamma på det problemet torde kunna utläsas av vad som skrivits i den kommunalekonomiska utredningen. Herr talman! Jag tycker det är närmast löjeväckande när vpk i sin motion kritiserar den gamla regeringen för att ha gett med den ena handen och tagit 26 med den andra. Vpk syftar då på de 720 och 122 miljoner i statsbidrag som inte längre utgår. Men vad har då vänsterpartiet kommunisterna själva gjort? Man — Nr 49 gör i så fall precis likadant; man ger med den ena handen och tar med den Torsdagen den andra. I vpk:s partimotion med anledning av propositionen 50 om inrikt 7 december 1978 ningen av den ekonomiska politiken yrkas på åtgärder som skulle medföra skattebortfall för kommuner och landsting med mellan 500 och 600 milj.kr., och där rök mer än den halva miljard som man vill plussa på. Därtill kommer effekterna på kommunernas ekonomi av vpk:s program för 100 000 nya jobb. Jag citerar nu några av kraven i vpk:s motion ar I som väcktes i början av detta riksmöte: ”2.

Hur stora kostnaderna för dessa föreslagna reformer skulle bli är svårt att beräkna, men under alla förhållanden blir de betydande. Jag skulle alltså vilja rekommendera Nils Berndtson att först sopa rent framför den egna dörren.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att finansutskottets talesman läser in till protokollet vpk:s krav för att förbättra villkoren för de arbetande människorna, så slipper jag ta upp tid med det. Men när Knut Wachtmeister försöker säga att detta inte går ihop så glömmer han bort viktiga delar. När vi kräver ökade bidrag från staten till kommunerna är det bl.a. därför att staten har helt andra möjligheter till omprioriteringar än vad kommunerna har. Jag skall bara påminna Knut Wachtmeister om att staten har en tung post som heter militärutgifter som bör kunna sänkas till förmån för andra ändamål. Sedan talar ytterligare skäl för en överföring av resurser från staten till kommunerna. Det mesta man har att svara för i den kommunala sektorn har ju beslutats av regering och riksdag. Det är inte heller så sällan som man här i riksdagen avvisar olika reformkrav med att säga, att de frågorna får kommuner och landsting lösa. Vi hade f.ö. så sent som i går en sådan frågeställning uppe till debatt. Det går inte ihop att man ger kommuner och landsting ålägganden utan att ge dem nödvändiga resurser. Man kräver också att de skall dra ner takten i förhållande till redan uppgjorda planer. Att moderaterna i kommunalekonomiska utredningen ville spara känner 27 Nr 49 jag mycket väl till. Jag vet också hur de ville spara och hur de ville att även de Torsdagen den kommunala taxorna skulle höjas. Man ville så att säga vältra över mer på de 7 december 1978 svaga i samhället. Jag hoppas att inte hela finansutskottet står för det Knut Wachtmeister som moderat för fram här. Jag tycker alltså det finns fullgoda skäl för att plussa på för kommuner och landsting. Jag kan inte acceptera denna filosofi, att kommunerna inte kan öka sin konsumtion i förhållande till den privata konsumtionen. Om vi begär att kommuner och landsting skall svara för mer och mer av kollektiv service måste också den sektorn få expandera mer. Svårare än så är det inte. Knut Wachtmeister hade tydligen inte räknat på vpk:s olika krav, men jag är övertygad om att om han sätter sig ner och räknar skall han finna att det också går ihop och att vi har anvisat var man kan ta resurser för att förbättra den

Herr talman! Jag instämmer till fullo i utrikesutskottets skrivning på s. 2 i betänkandet, där man säger: ”Utvecklingen i Oman är således inte oavhängig av den politiska situationen i de närmast omgivande arabiska länderna.” Det är alldeles riktigt och precis vad det hela handlar om. Det är också vad vi har framhållit i vår motion. Vad som händer i den södra delen av arabiska halvön är i högsta grad avhängigt av utvecklingen i Iran, i Rödahavsområdet i övrigt och i förlängningen också av vad som händer med oljefyndigheterna och oljetransporterna i detta område. Det är nämligen framför allt kampen om oljan som ligger bakom. Också i Oman finns det rika fyndigheter, och det var framför allt rädslan för att PFLO — som representerar nationella, folkliga intressen — skulle få inflytande och kontroll över dessa fyndigheter som låg bakom Irans intervention 1973. Bakom Iran står USA och Storbritannien — det är självklart. Storbritannien har gamla intressen i området, och det kan mot bakgrund av vad som nu händer i Iran vara på sin plats att erinra om att engelsmännen redan 1952 effektivt krossade den nationella oppositionen i Iran under ledning av premiärminister Mossadeq och återinsatte schahen, som har suttit kvar sedan dess. Vad det har betytt för folket i Iran är välkänt och behöver inte upprepas i det här sammanhanget. Storbritanniens roll har senare övertagits av USA, som har hjälpt till att bygga upp schahens armé, så att den skall kunna tjänstgöra som USA:s polis i området. Det var en sådan polisuppgift som effektuerades när PFLO drevs ut från Dhofar, vilket i stort sett var genomfört 1976. Utskottets beskrivning av sakförhållandena är korrekt när det gäller detta avsnitt. Detta betyder emellertid inte, som ju utskottet också framhåller, att PFLO på något sätt skulle vara utplånat. Det är inte heller riktigt att, som utskottet gör, beteckna PFLO som en exilorganisation. Tvärtom bedriver PFLO ett omfattande arbete inne i Oman, men PFLO har på grund av den iranska och inhemska repressionen tvingats att byta taktik. Då man inte i dagsläget har den militära kapaciteter att hålla befriade områden, måste man lita till gerillakrigföring och liknande verksamhet. Man inriktar sig också på politiskt arbete över hela landet, framför allt i oljeområdet, där man organiserar 29 Det finns således all anledning att ge PFLO stöd. Det torde stå klart för alla att sultanatet har bestått och består endast tack vare den hjälp som Iran har bistått med. Om inte denna kommit till stånd med USA:s goda minne, skulle PFLO vid det här laget ha varit den lagliga regeringen i Oman. Om vi anser att PFLO står för en linje som innebär sociala framsteg för folket, en rättvis fördelning av inkomsterna från de inhemska naturrikedomarna, främst oljan, och framför allt nationell kontroll av den, borde vi inte ha några svårigheter att ge PFLO hjälp. Om det är så att folkrättsliga regler hindrar oss att i dagens läge ge direkt stöd, kan vi åtminstone på ett bättre och mera aktivt sätt utnyttja de möjligheter som finns att lämna indirekt hjälp. Jag tänker då på sådana initiativ som också utskottet talar om i betänkandet, nämligen ökat humanitärt bistånd och katastrofbistånd till Demokratiska folkrepubliken Yemen. Det är riktigt, som här sägs, att detta land har fått sådant bistånd, men att beteckna det som ett bistånd av avsevärd omfattning torde vara att ta till i överkant. Demokratiska folkrepubliken Yemen är själv ett fattigt land och har, som utskottet framhåller, belastats ytterligare av flyktingar just från Oman, närmare bestämt från Dhofarområdet, varifrån de drivits ut med hjälp av de iranska trupperna. Om man således inte anser att man kan stödja PFLO direkt, kan man öka den indirekta hjälpen, och vi motsätter oss i vår motion på intet vis ett sådant förfaringssätt. Jag vill med det anförda, herr talman, hemställa om bifall till följande yrkanden, som har utdelats till kammarens ledamöter: att riksdagen med anledning av motionen 1977/78:362 beslutar 2. hos regeringen begära att Sverige i FN verkar för ett fördömande av de iranska, amerikanska och brittiska förbrytelserna mot det omanska folket.

Herr talman! Sultanatet Oman är ett land i världen, där Sverige saknar permanent representation. Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Oman upprättades i mars 1974 genom sidoackreditering av Sveriges sändebud i Saudiarabien. Härav följer att de uppgifter vi har dels om det aktuella läget i Oman, dels om de senaste årens utveckling är mycket osäkra och bristfälliga. Av allt att döma torde befrielserörelsen PFLO ej längre ha fotfäste i eller kontroll över något sammanhängande markområde i Oman utan ha sin bas förlagd till Sydyemen, varifrån rörelsen tidigare synes ha fått sitt huvudsakliga stöd. Vpk-motionens yrkande om ett anslag på 5 milj.kr. till den omanska befrielserörelsen PFLO har utrikesutskottet avstyrkt, med hänsyn till den grundprincip som sedan 1969 tillämpas i vårt land när det gäller direkt stöd till befrielserörelser. Sådant stöd lämnas av Sverige endast som humanitärt bistånd och utbildningsstöd och utgår till sådana rörelser i södra Afrika som 30 omfattas av rekommendationer från FN om sådant bistånd. Denna regel utesluter dock inte att humanitära biståndsinsatser — som också Oswald Söderqvist framhöll — inom biståndsbudgetens ram kan göras även i andra länder, där det är befogat till följd av inbördeskrig eller katastrofer. Sålunda har våren 1976 ett anslag på 3 milj.kr. och våren 1977 ett anslag på 6 milj.kr. utgått som katastrofbistånd till Sydyemen. Dessutom har I milj.kr. anslagits till detta land genom enskild organisation. Även det andra yrkandet i motionen 1977/78:362 har avstyrkts av utrikesutskottet. Med hänsyn till det jag sade i början av mitt anförande angående information från Oman anser sig utskottet sakna underlag för att föreslå att Sverige i FN bör verka för ett fördömande av bundsförvanter till sultanatet Oman för påstådda förbrytelser. Situationen i Oman har heller inte uppmärksammats i FN sedan landet invaldes som medlem 1971. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan i dess betänkande nr 12.
Herr talman! Som jag sade i mitt första anförande är det tydligt att Iran i detta fall och i det här aktuella området har uppträtt som polismakt för USA:s intressen. USA har under en lång följd av år sett till att schahens armé har fått moderna vapen i stora mängder. Man har effektivt hjälpt till att bygga upp och utbilda armén. Iran har expanderat över Persiska viken genom att lägga beslag på de mindre öar som ligger utanför sultanatet Oman och som behärskar inloppet till havsviken där. Sedan har Iran gått vidare in i Oman, när PFLO började få kontroll över större och större områden, och mer eller mindre krossat befrielserörelsen där 1976. Som jag sade tidigare har man inom PFLO därför varit tvungen att byta taktik och har också, som jag påpekade, en omfattande verksamhet inne i Oman. Den har dock kanske tagit sig uttryck på ett annat sätt än tidigare, på grund av det hårda tryck som den har utsatts för. Det märkliga med svensk utrikespolitik är ju att vi alltid kommer ut i sista hand för att stödja just nationella och folkliga befrielserörelser som strävar efter en social och demokratisk utveckling i sina resp. länder. Vårt agerande i sådana fall stöter alltid på patrull och anses inte särdeles hedervärt. Jag noterar den positiva skrivningen om humanitärt bistånd, och jag vill upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det finns ingenting som hindrar Sverige från att öka det humanitära biståndet till Demokratiska folkrepubliken Yemen som har fått en hård belastning av flyktingströmmar från Dhofarområdet inne i Oman. Där borde man i vilket fall som helst kunna göra en insats. Det yrkandet har vi inte med i dag. Vi kan återkomma till det vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Vår motion om erkännande av Demokratiska republiken Östra Timor och anslag till humanitärt bistånd till den har fått en aktualitet som ger motionen än större intresse än när vi skrev den. Jag tänker då på omröstningen i FN i tisdags, där Sverige på nytt biträdde resolutionen som stöder befolkningen på Östra Timor i dess kamp mot ockupationsmakten Indonesien. Det är ett ställningstagande som är riktigt och som vi alla kan vara glada över. I bjärt motsats till det ställningstagandet står vårt agerande i ett annat och också aktuellt sammanhang, nämligen vår export av vapen till just ockupationsmakten Indonesien. Jag får ju svar här i kammaren om någon vecka på en interpellation till handelsministern i just den frågan, men jag tror inte att jag föregriper diskussionen; den är f. ö. redan i gång i alla massmedia. Det har förekommit en del svävande uttalanden, bl.a. av utrikesministern i ett TV-program, om vilken status man skall tillerkänna Östra Timor. Uttrycket ”omstritt område” användes i detta sammanhang. Faktum är ju att Östra Timor aldrig formellt har avvecklats som portugisisk koloni men att man har haft ett kort tillstånd av de facto-självständighet efter befrielserörelsen Fretilins seger 1975. Denna självständighet upphörde, åtminstone till en del, i och med att den indonesiska ockupationen kom till stånd 1975, vilken ju har fördömts av FN, som jag nämnde tidigare. Om man således stöder tanken på Östra Timors rätt till självbestämmande och om denna rätt trampas under fötterna av en ockupationsmakt, förefaller det något egendomligt att man samtidigt, med hänvisning till våra svenska bestämmelser om vapenexport, tillåter sådant till just denna samma ockupationsmakt. Om Indonesiens överhöghet inte erkänns, faller ju termen ”inre oroligheter”; det är riktigt. Men är det inte i så fall en internationell konflikt som pågår? Och till ett land som är inblandat i en sådan är vapenexport inte tillåten enligt våra regler. Det är svårt att komma ifrån slutsatsen att det har skett en uppmjukning av våra regler för vapenexport efter det att vi har fått borgerliga regeringar. När en representant för Fretilin, Ramos Horta, besökte Sverige hösten 1976 fick han enligt uppgift försäkringar av dåvarande utrikesministern Karin Söder att någon svensk vapenexport inte skulle ske till Indonesien. Vi vet ju att en sådan export kom i gång 1977. Vad hände då vid årsskiftet 1976-1977 som gjorde att denna omsvängning kom till stånd? Det är en fråga som får tas upp ytterligare i samband med debatten om vapenexporten, men det är alldeles tydligt att Sverige här har intagit en tvetydig hållning. Vi röstar för FN-resolutioner om befolkningens i Östra Timor rätt till självständighet och fördömer ockupationen som Indonesien har genomfört. Men samtidigt exporterar vi vapen till Indonesien. Vi skickar handelsdelegationer — något som har varit aktuellt nu i veckan — med handelsministern i spetsen och företrädare för stora svenska industriföretag till Indonesien för att underhandla om utökad handel. Det är som vanligt Sveriges dubbla ansikte i utrikespolitiken, som vi har kunnat konstatera så många gånger tidigare. Vi går ut med moraliska fördömanden, 33 Nr 49 men i praktiken ställer vi upp och stödjer sådana stater, grupperingar och Torsdagen den intressen som vi tidigare har fördömt. Om vi vill leva upp till vårt 7 december 1978 ställningstagande i FN om Östra Timors rätt till självbestämmande, borde vi mer aktivt verka för det och också stödja det ekonomiskt. I utskottsbetänkandet talas nu, liksom i den tidigare frågan om Oman och PFLO, om humanitärt bistånd. Det sägs att de dåliga kontakterna och svårigheterna att få fram biståndet till folket gör att det nu inte är möjligt att Demokratiska ET republiken Östra åstadkomma en sådan humanitär hjälp. Jag tycker att det är ett ytterligt dåligt Timor m. m argument. Om den verkliga viljan fanns skulle man säkert kunna få fram hjälp till de kämpande Fretilingrupperna, som för en mycket hård och mycket ojämn kamp mot de indonesiska trupperna. Vi vet att svåra övergrepp har skett mot befolkningen. Vi vet att det råder brist på i stort sett alla nödvändiga vardagsvaror. Även den minsta hjälp från Sverige skulle i detta sammanhang komma till stor nytta. Vi borde alltså mer aktivt leva upp till vårt ställningstagande. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till vår motion.

Herr talman! Timor ligger knappt 150 km från Australiens norra kust. I 450 år var den östra delen av ön en koloni under Portugal. Västra delen var kolonialiserad av Holland tills Indonesien erövrade sin självständighet men tyvärr inte gav frihet åt den lilla kolonin på Timor. I dag för tre år sedan invaderade indonesiska trupper också Östra Timor, sedan det portugisiska kolonialväldet brutit samman och Fretilin, befrielserörelsen mot kolonialmakten, endast en dryg vecka tidigare utropat Demokratiska republiken Östra Timor. Fram till den portugisiska kolonialismens krossande var allt tyst om Timor och dess befolkning. Timor nämns två gånger i romanen Victory av Joseph Conrad. Det är såvitt jag vet det enda spår Timor satt i världslitteraturen. Här i kammaren diskuterades Timor första gången den 6 november 1975, då dåvarande utrikesministern Sven Andersson besvarade en fråga av min partikamrat John Takman. Vid den tidpunkten hade den indonesiska fascistregimen med artilleri och bombflyg angripit gränsområdet mot Västra Timor och inlett en flottblockad. Under september-november 1975 kunde utländska journalister och biståndsgrupper ta sig över till Östra Timor från Darwin i Australien. De kunde vittna om den djupa ekonomiska efterblivenhet som landet befann sig i efter 450 år av portugisiskt kolonialvälde. De kunde också vittna om befolkningens entusiasm för befrielserörelsen och förhoppningar om en bättre framtid. Skolor hade kommit i gång med de ytterst små resurser den nya ledningen hade. För första gången förekom undervisning på tetum, det timoresiska språket. Efter den indonesiska invasionen har inga kritiska besökare tillåtits komma till Östra Timor. Genom sin radiostation i ett befriat område rapporterar motståndsrörelsen om massakrer på civilbefolkningen. Ungefär ett år efter invasionen förekom flera rapporter som uppskattade antalet då uppskattades till 600 000. Östra Timors unge utrikesminister José Horta, Nr 49 som besökte Sverige för ett år sedan, ansåg dock att befolkningen sannolikt var en miljon men att 10 26 dödade ändå var en sannolik siffra. En rapport, som använts vid debatter både i Australiens parlament och USA:s kongress och i debatter i FN:s generalförsamling, har skrivits av en australisk expert vid namn Dunn. Den är daterad den 11 februari 1977. Dunn besökte Portugal och gjorde i januari 1977 en utförlig intervjuun ockupation.

”Utan undantag”, skriver Dunn, ”berättade de om de indonesiska truppernas excesser.” De indonesiska trupperna ”dödade utan urskillning från inledningen av sitt angrepp på Dili”, huvudstaden. Två incidenter den 8 december, dagen efter invasionen, rapporteras av ögonvittnen i Dunns rapport. 27 kvinnor, därav somliga med barn i sitt sällskap, hade förts till hamnen i Dili. ”Indoneserna slet de gråtande barnen från deras mödrar och förde dem tillbaka till folkmassan . Kvinnorna sköts därefter en efter en samtidigt som åskådarna beordrades av indoneserna att räkna högt.” Fem timmar senare upprepades samma massavrättning. Det var då 59 män som fördes till hamnen och sköts en efter en. Vid den första indonesiska militära interventionen i Östra Timor den 16 oktober 1975, då från Västra Timors område, dödades fem australiska journalister. I åtminstone två av fallen, sannolikt i samtliga, var det— enligt de vittnesmål som Dunn fick fram — fråga om reguljär avrättning, inte om olyckliga omständigheter. I sina konklusioner skriver Dunn bl.a. följande: ”Dessa berättelser om Indonesiens uppträdande på Östra Timor antyder att dessa människors lidanden mycket väl kan utgöra, relativt talat, det mest allvarliga fall av kränkning av mänskliga rättigheter som världen står inför vid denna tid. Rapporter om att en sjättedel av befolkningen kan ha dödats är omöjliga att värdera, än mindre bekräfta, men det faktum att sådana rapporter envist fortlever tjänar att understryka omfattningen av tragedin på Timor.” Tragedin har inte blivit mindre sedan dess. När Indonesiens fascistiska ockupationsregim inte lyckades krossa befrielserörelsen med maskingevär, artilleri, napalmbombningar och massavrättningar har den gått över också till 35 Nr 49 kemisk krigföring. I Australiens parlament tog Michael Hodgman upp denna fråga i en debatt den 12 september i år. ”Mellan 30 000 och 40 000 personer har dött på Östra Timor därför att växtbekämpningsmedel har förstört deras skördar”, sade han. Det är med smärta och vanmakt jag har läst utrikesutskottets betänkande nr 13 och samtidigt tagit del av uppgifterna om den svenska vapenexporten till Indonesien. ”Vissa uppgifter tyder på att antalet Fretilin-anhängare har Demokratiska Å 5 ; republiken Östra minskat betydligt på sistone”, står det faktiskt i betänkandet. Som en tänkbar | Timor m. m orsak till detta anges den indonesiska regeringens s.k. amnestierbjudande. När hela familjer håller på att dö av svält finns det naturligtvis inget val för dessa människor. Och det råder inget tvivel om att de indonesiska truppernas fullständigt hänsynslösa framfart krävt många offer även bland befrielserörelsens väpnade styrkor. Striderna har också krävt ett mycket stort antal offer i stupade och dödade bland ockupationstrupperna — inte bara i Östra Timor utan också i Västra Timor, där befolkningen inte längre finner sig i en outhärdlig tillvaro under en primitiv och barbarisk kolonialregim. Det minsta Sverige kan göra är att stoppa de skändliga vapenleveranserna till just denna kolonialregim. Det minsta Sverige kan göra är också att stödja kravet i FN på sanktioner mot fascistregimen i Indonesien tills den genomför FN-resolutionerna om ett omedelbart och totalt bortdragande av alla stridskrafter från Östra Timor. Det är ett folkmord som begås på Timor, och Sverige bör inte tillsammans med USA-imperialismen och andra imperialistiska makter ikläda sig ett medansvar för detta folkmord. Jag ber att få yrka bifall till motionerna 1977 78:1016.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 13 om Östra Timor. Låt mig erinra om att det inte är första gången vi diskuterar den här frågan i denna kammare. Vi vet från de tidigare debatterna och från utskottets betänkande att Sverige har tagit en klar ställning i själva grundfrågan. När Timorfrågan behandlades i slutet av 1975 tog Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd kraftfullt ställning mot den illegala indonesiska ockupationen och för Östra Timors folks rätt till självbestämmande. Sedan dess har Sverige också stött de FN-resolutioner som hävdat Östra Timors rätt till självbestämmande och som tillbakavisat Indonesiens anspråk och föreskrivit tillbakadragande av dess styrkor från området. Jag vill säga till Rolf Hagel att jag har läst rapporten av Dunn och är väl medveten om de hemskheter som beskrivs i den. Jag tycker att det svenska ställningstagandet också vittnar om att vi från Sverige haft en reaktion mot vad som hänt. Ändå har utvecklingen mot ett fastare inlemmande av Östra Timor i Indonesien inte stått att hejda. Speciellt har under senare tid länderna i området ändrat inställning. I början av 1978 erkände Australien de facto den indonesiska överhögheten, och Nya Zeeland och övriga ASEAN-länder har 36 gjort motsvarande erkännande. Den 5 december, alltså för några dagar sedan, hade vi på nytt en omröstning Nr 49 i FN. Då antogs i kolonialkommittén en resolution som stöder självbestämmanderätten, men denna gång med mindre majoritet än tidigare — det var 55 röster för, 29 emot och 42 avstod.

republiken Östra Rolf Hagel sade att han kände smärta och vanmakt inför en del av Timor. m.m. beskrivningen i utskottets betänkande. Det kan jag i och för sig förstå. Det är inte roliga uppgifter vi har fått in från de ansvariga myndigheterna, om man ser det ur befrielserörelsens synpunkt. De uppgifter vi har fått in är nämligen just de som står i betänkandet och som vi har tyckt att vi borde återge. Men jag vill samtidigt säga att det är svårt att bedöma läget, eftersom det är sparsamt med uppgifter. En viss varning för säkra påståenden kan man därför uttala. Men de uppgifter vi har återgivit är uppgifter från ansvariga myndigheter. Så bara några kommentarer till motionärernas krav. I motionen 1016 krävs erkännande av Demokratiska republiken Östra Timor. Jag vill då erinra om att en princip som Sverige ansluter sig till är att man bara erkänner regeringar som utövar effektiv makt och kontroll inom ett bestämt territorium. Det kravet är här inte uppfyllt, och därför avvisar utskottet förslaget. Vidare finns ett motionskrav om bistånd till befrielserörelsen. Vi har då refererat till de principer som riksdagen har antagit för direkt stöd till befrielserörelser. Det bör vara förbehållet de fall då FN med svensk anslutning uttalat sig för ett sådant stöd. Jag vill tillägga att Sverige önskar att bistånd kunde lämnas i andra former— i form av humanitärt stöd via katastrofanslaget och via humanitära hjälporganisationer. Nu går inte det. Vi tycker inte det är rimligt att kanalisera ett stöd via indonesiska Röda korset eller andra indonesiska organisationer. Men vi har i den röstförklaring som avgivits i FN tryckt på detta och uttalat att man borde kräva att det öppnas kanaler för humanitärt bistånd från omvärlden. Till sist, herr talman, har frågan om vapenexporten också förts in i diskussionen. Jag vill först och främst säga att viss export har skett av defensiva vapen. Det rör sig om marinluftvärn och reservdelar till detta. Enligt de uppgifter jag har fått rör det sig om en uppföljning av affärer som pågått sedan 1960-talet. Eftersom den här frågan kommer att diskuteras i en interpellationsdebatt den 18 december och eftersom den inte berörs i utskottets betänkande i övrigt avstår jag från vidare kommentarer.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som David Wirmark säger — det är inte första gången som det här debatteras. Och det kommer inte heller att bli den sista; de här frågorna måste vi fortsätta att uppmärksamma. Vi måste fortsätta att arbeta för ett stöd till denna folkgrupp, som verkligen blivit förtryckt och behandlad på ett sätt som vi inte kan acceptera. David Wirmark säger att Sverige har intagit en klar ståndpunkt i Demokratiska é ; republiken Östra grundfrågan genom att stödja FN-resolutionen. Det är gott och väl. Det har Timor-m. m jag också påpekat i mitt första anförande. Det var ett riktigt ställningsta Det är naturligtvis också sant att Indonesiens ockupation och förtryck i det här området inte har stått att hejda. I detta liksom i så många andra fall har man inte brytt sig om FN-resolutionen. Jag behöver inte räkna upp fallen här; vi vet att det ofta inträffar. Men behöver vi för den skull falla undan och inta en så passiv och undfallande attityd som David Wirmark gör? Han talar om att resolutionen nu får mindre stöd, stater i området börjar lägga ned sina röster eller t.o.m. rösta emot. Pekar det emot att vi så småningom passivt kommer att följa efter i den utvecklingen? Kommer vi nästa gång denna fråga behandlas i FN att lägga ned vår röst och kanske så småningom också rösta emot? En sådan undfallenhet hos oss själva bör vi bekämpa och inte ställa upp på. Det är riktigt att frågan om vapenexporten — som jag velat ta upp eftersom den är så aktuell — kommer att diskuteras i annat sammanhang. Men den hör också ihop med just den här undfallenheten. Vi är benägna att ställa upp med stolta deklarationer. Men i praktiskt handlande — i det här fallet som i så många andra — gör vi precis raka motsatsen. Allt prat om defensiva vapen o. d. faller på sin egen orimlighet. Detta hör som sagt inte hemma här, men det är alltså ett felaktigt handlande av Sverige att försöka gå ut med två uppfattningar samtidigt. Slutligen några ord om biståndsproblematiken. Som jag sade tidigare är det samma förhållande här som i den förra frågan när det gällde PFLO i Oman. Den svenska regeringen borde på allt sätt undersöka möjligheterna att åtminstone få fram bistånd till Fretilin och befolkningen på Östra Timor. Jag vet inte vilka ansträngningar som gjorts, men att bara säga att det inte finns några möjligheter verkar aningen passivt. Även om Indonesien självklart säger nej — de vill ju inte ha någon hjälp till en motståndare som de försöker krossa — kan det finnas möjligheter att på andra vägar gå in med hjälp. Och i det här fallet kan man absolut inte från Indonesiens sida åberopa att det skulle vara någon inblandning i inre angelägenheter. Det har ju genom en FN-resolution fastslagits att Östra Timor inte är en del av Indonesien.
Herr talman! Jag hade väntat mig att David Wirmark skulle kommentera något av den skrivning som finns i utskottsbetänkandet, där man påstår att 38 Fretilin fått färre anhängare och hänvisar till att det skulle kunna bero på något slags humanitär inställning från Indonesiens sida — jag tycker mig förstå Nr 49 det av skrivningen. Jag hade hoppats få några kommentarer till detta, men det fick jag inte. Jag fick bara en ytterligare redogörelse för innehållet i betänkandet samt en redovisning av att det nu är flera länder som inte röstar på samma sätt som tidigare och att det finns länder som nu erkänt Indonesiens överhöghet i området. Jag vet inte på vad sätt detta i den här diskussionen skulle vara ett argument för vår ljumma attityd. FOS äl red 5 Demokratiska | m vi bara” skall hålla oss med en uppfattning som är öpportun;, dvs. republiken Östra populär ute i världen, och som omfattas av de flesta stater, då är det inte svårt Timor m.m. att driva utrikespolitik. Det svåra och det som verkligen kräver att man är rakryggad och har moral är ju att ge länderna stöd när de är i behov av stöd — och det är så jag har uppfattat den här situationen. Att vi skulle falla undan för att det finns ett flertal länder som nu så att säga börjar vackla förefaller mig inte vara något särskilt starkt argument. Vi ger vårt stöd i FN — det har vi all heder av — men vi fortsätter att sälja vapen till Indonesien. Om det är så att det bakom de här skrivningarna skymtar det jag anar, att man tror att Indonesien har blivit litet mer humanitärt inställt, låt mig då åtminstone påminna om att det är samma regim i Indonesien i dag som den som 1965 fullbordade ett folkmord på mellan en halv och en miljon människor. Så många slaktades under denna period. Att tro att attityden från den regimen skulle ha förändrats är verkligen att vara litet naiv. Och jag tycker definitivt att Sverige i det här avseendet sitter på två stolar. Man ger sitt stöd i FN åt befrielserörelsen, men man fortsätter att sälja vapen åt ockupationsmakten därför att det ger några kronor till kassan.
Herr talman! Jag vill bara göra två kommentarer. Jag har inte här aviserat någon ny inställning från svensk sida. Tvärtom har den svenska inställningen bekräftats helt nyligen vid omröstningen i FN. Men vad jag tycker hör till bilden är de fakta om en ändrad inställning från andra länder som jag relaterade, t.ex. Australiens och Nya Zeelands ställningstaganden under den senaste perioden. Till herr Söderqvist skulle jag vilja säga att den svenska inställningen — och detta vet han säkert — är: om det öppnar sig möjligheter till katastrofbistånd är vi beredda att ge sådant. Det har vi sagt tidigare, och det har också manifesterats genom att vi i vår röstförklaring i FN just insisterade på att resolutionen borde ha krävt att kanaler öppnas för sådant bistånd.
Herr talman! Det är mycket positivt att David Wirmark gör detta uttalande om humanitärt bistånd. Vad man skulle kunna göra ytterligare är att försöka skapa de kontakter som man i utskottsbetänkandet påstår inte finns, ett förhållande som gör det omöjligt att just nu få fram något bistånd. Fretilin har dock internationella kontakter och etableringar utomlands. Det går att få kontakt. En representant för Fretilin var här för två år sedan. Vi måste med 39 Nr 49 största kraft försöka åstadkomma en kanal. I det avseendet anser jag att man inte har varit så intresserad som man kunde ha varit. Jag noterar självklart med stor tillfredsställelse David Wirmarks förklaring att det finns en vilja att ge humanitärt bistånd så fort en möjlighet öppnar
Demokratiska / ARE republiken Ösira Herr talman! Avslutningsvis vill jag uttala den förhoppningen att handels Timor: ministerns besök i Indonesien inte resulterar i fortsatt svensk vapenförsälj

Torsdagen den Herr talman! Vpk har tidigare år haft motioner om erkännande av 7 december 1978 Demokratiska sahariska arabrepubliken. Vi har i de sammanhangen redogjort för det sahariska folkets kamp mot kolonialister och imperialister. Jag tänker därför inte upprepa detta — det finns en dokumentation i riksdagens protokoll. Nu har Bonnie Bernström väckt en motion om erkännande av Demokratiska 5 j : / sahariska arabre Demokratiska sahariska Srabrepubliken: Den Har javstyrkts av utrikesutpubliken skottet med samma ohållbara motiveringar som tidigare. Jag skall nöja mig med att kort kommentera utrikesutskottets halsstarrighet att vägra erkänna Demokratiska sahariska arabrepubliken. Sverige sluter upp bakom kravet på Västra Saharas rätt till självbestämmande, vilket är bra. När det då kommer till frågan om erkännande av detta land, blir argumentationen pekfingeraktig och småskuren. Då hittar utrikesutskottet på alla möjliga undanflykter. Man hänvisar till principer, om man nu kan kalla dem så. Utskottet talar om inre stabilitet. Arabrepublikens regering har inte kontroll över städerna eller huvudstaden — hur det nu skulle finnas något sådant med tanke på att det rör sig om ett i hög grad nomadiserande folk och att kolonialmakterna inte har brytt sig om att satsa på några större befolkningscentra. Ett faktum är att den demokratiskt valda regeringen i Sahariska arabrepubliken behärskar en mycket stor del av sitt territorium. Att sedan Marocko och Mauretanien ockuperat landet och lyckats bita sig fast i några områden kan inte vara något argument för att vägra erkänna landet i fråga. Tvärtom borde det vara ett mycket starkt argument för att erkänna Demokratiska sahariska arabrepubliken. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Finns det folkrättsliga bestämmelser som säger att en nation som angripits utifrån därigenom förlorar sin självständiga status? Jag för min del hävdar att det inte finns några sådana bestämmelser. Därmed borde också Sverige erkänna Demokratiska sahariska arabrepubliken. Detta skulle vara en konsekvent hållning från svensk sida och ett bidrag till att få slut på det lidande som den sahariska befolkningen nu utsätts för. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1013 av Bonnie Bernström.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr14 rörande erkännande av Demokratiska sahariska arabrepubliken. Låt mig börja med att säga att det svenska ställningstagandet till det sahariska folkets självbestämmanderätt har varit mycket klart och i behandlingen av frågan i FN har vi stött denna självbestämmanderätt. Vi vet ju att när spanjorerna drog sig tillbaka i början av år 1976 ockuperades området av Marocko och Mauretanien, som delade upp landet mellan sig. Vi vet också att befrielserörelsen POLISARIO sedan dess har fört ett krig och även proklamerat områdets självständighet under namnet Demokratiska sahariska arabrepubliken.

Däribland finns kravet att vederbörande regim skall ha — <ahariska arabrekontroll över området. I Västra Sahara är det otvetydigt så att större publiken befolkningscentra, det som kallas städer och det som är större orter, inte behärskas av POLISARIO. Däremot står stora områden i landet under POLISARIO:s militära kontroll. Det är riktigt. Vi anser att Sverige bör vara konsekvent och alltid tillämpa samma principer. Man kan inte göra undantag i ett fall där man känner speciell sympati och frångå dessa principer. Då skulle man hamna i en principlöshet som inte skulle befrämja våra relationer med omvärlden. Det har inträffat händelser av betydelse under den senaste tiden i det här området. Jag vill speciellt erinra om den statskupp som inträffade i Mauretanien i juli i år och som ledde till att POLISARIO visade god vilja, frigav ett antal mauretanska krigsfångar och avbröt sina operationer i den del av Västra Sahara som annekterats av Mauretanien. Fredskontakter togs också upp med Mauretanien. I utskottsbetänkandet säger man att det återstår att se i vad mån dessa fredskontakter kommer att leda till någon förhandlingsuppgörelse. Tyvärr ser det ut som om det inte skulle kunna bli någon uppgörelse. I gårdagens tidningar kunde man nämligen läsa att Mauretanien brutit förhandlingskontakterna. Det ser alltså inte ljust ut när det gäller en lösning av denna konflikt. Jag vill också, herr talman, erinra om att FN:s kolonialkommitté nyligen haft frågan uppe till behandling. Vid den omröstning som då skedde stödde Sverige återigen det sahariska folkets rätt till självbestämmande, och det gjorde alla länder i Norden utom Danmark. Även länder som Spanien, Österrike, Grekland och Jugoslavien stödde det sahariska folket. Röstsiff

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag inte har ifrågasatt det svenska biståndet till det västsahariska folket. Jag har inte heller ifrågasatt att Sverige ställt upp när det gäller det västsahariska folkets rätt till självbestämmande, tvärtom. Det framhöll jag också i mitt inledningsanförande. Sedan kan man naturligtvis diskutera behoven för det västsahariska folket, men det är en annan fråga. Jag accepterar inte de principer som Sverige har när det gäller om vi skall erkänna ett land eller inte. Jag anser att dessa principer är felaktiga och att de inte håller. Beträffande Västra Sahara är det ju ett faktum att den franska kolonial 43 Nr 49 makten vid årsskiftet 1975-1976 var på vild reträtt från Västra Sahara. I det Torsdagen den läget utropades den Demokratiska sahariska arabrepubliken av POLISA RIO, 7 december 1978 dvs. den befrielserörelse som under lång tid fört ett befrielsekrig mot spanjorerna. Det hör till saken, och det bör framhållas, att det inte fanns någon annan konkurrerande organisation i Västra Sahara. Där fanns bara POLISARIO vad jag kan förstå. Men sedan invaderades Västra Sahara av Demokratiska : sähariska. arabre Marocko och Mauretanien. publiken Frågan är då vad man tillmäter störst betydelse när det gäller erkännandet. David Wirmark talar om att POLISARIO, eller regeringen i Västra Sahara, inte har kontroll över de större befolkningscentra — jag tror inte man kan tala om städer i Västra Sahara. Vilken kontroll skall man då tillmäta störst betydelse? Är det en inhemsk folkunderstödd regim i större delen av landet eller en ockupationsmakt i vissa av dessa befolkningscentra? Ja, för mig och för vpk är det inte svårt att välja. Naturligtvis ställer vi oss bakom den regering som nu finns i Västra Sahara och som har lagligen utsetts.

Herr talman! Inte heller jag skall beskriva den nu ganska långvariga befrielsekamp som POLISARIO för för sitt folk i Västra Sahara. POLISARIO har tämligen god kontroll över Västra Sahara. När jag väckte motionen under allmänna motionstiden var bakgrunden den, att POLISARIO förra hösten hade en del militära framgångar då man fick kontroll över några mindre befolkningscentra eller städer — vilken benämning som nu kan vara passande i sammanhanget. Det fanns anledning tro att dessa framgångar skulle fortsätta. Men framgångarna har icke varit så stora att det innebär att man uppfyller de principer som finns för erkännande från Sveriges sida vad gäller nya stater. Det kanske är naivt att tro att principerna i detta nu kan ändras. Principerna måste i så fall diskuteras i ett fristående sammanhang. Men jag tackar för det stöd vpk vill ge motionen, och jag tror att ett erkännande skulle vara en viktig symbolhandling för att visa att det här i Sverige finns ett kraftigt stöd för det sahariska folkets kamp för sin befrielse. På sätt och vis skulle jag önska att man hade andra principer för erkännande av stater. Frågan om Västra Sahara befinner sig nu nästan i ett dödläge i FN — det händer inte så mycket. Men ett erkännande från Sverige skulle starkt påverka det som händer i Västra Sahara och hjälpa det kämpande folket där. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Låt mig bara erinra om att hittills har Demokratiska sahariska arabrepubliken erkänts av 17 stater, varav 12 afrikanska. Jag upprepar: Utskottet har inte funnit någon anledning att frångå de principer som sedan länge gäller för svenskt diplomatiskt erkännande och som inte tillåter oss att erkänna denna regim. Orsaken är att den inte behärskar området på sätt som 44 är förutsatt i dessa principer. Jag vill för tydlighetens skull tillägga, att detta naturligtvis inte innebär att - Nr 49 vi på något sätt erkänner Marockos eller Mauretaniens rätt att kontrollera

Herr talman! Jag kan inte instämma i kulturutskottets enligt min mening något inskränkta motiveringar för ett avstyrkande av kravet på inrättandet av ett arabiskt institut. Kulturutskottets något inskränkta motiveringar kan möjligen bero på att utskottet inte brukar syssla med internationella frågor i någon större omfattning. Men när nu kulturutskottet låtit utrikesutskottet yttra sig om de två motionerna, borde ledamöterna i kulturutskottet ha lyssnat på vad utrikesutskottets ledamöter anser om inrättandet av ett arabiskt institut. Utrikesutskottet är som bekant det utskott som handhar de internationella frågorna och som besitter kunskaper på det här området. Jag skall citera ur utrikesutskottets yttrande. Det står bl.a. följande: ”Arabvärlden är vidsträckt och helt heterogen men binds samman av bl.a. språk och religion. Arabländerna spelar en allt viktigare roll i såväl politiskt som ekonomiskt avseende.” Utrikesutskottet skriver vidare att det bedrivs ”forskning och specialstudier inriktade på skilda förhållanden inom den arabiska världen.

Vad är det nu som kulturutskottet föreslår eller kan tänka sig som alternativ? Det är två saker. Kunskaper om arabvärlden skall skaffas fram via högskolor och forskningsinstitutioner eller via Afrikaoch Asieninstituten. Detta sker emellertid redan nu, men har visat sig vara helt otillräckligt.

Den naturliga organisationsformen för ett arabiskt institut bör också innebära en nordisk förankring. Jag vill, herr talman, yrka bifail till motionerna 1122 och 1531.

Herr talman! Utrikesutskottet har i sitt yttrande över de båda motionerna intagit en positiv ställning till tanken på att inrätta någon form av institut med uppgift att bygga upp ett centralt och aktuellt litteraturoch dokumentationsbestånd om de arabiska länderna. 46 Vad beträffar frågan om ett sådant instituts organisatoriska förankring har man menat att man i första hand borde pröva en samnordisk lösning. Nr 49 Kulturutskottet har utförligt motiverat sitt ställningstagande, och jag kan därför fatta mig kort. Till att börja med kan vi notera att utskottet i stort sett delar utrikesutskottets bedömning av behovet av ökad forskning och bättre information på dessa områden men kommer fram till slutsatsen att riksdagen inte nu bör ta ställning till hur detta skall ordnas. Det finns ett par viktiga skäl för att inte nu ta ställning på den punkten. Bertil Måbrink sade att utskottet hade en inskränkt motivering för sitt ställningstagande. Nej, det är tvärtom så att vi ser frågan i ett vidare forskningspolitiskt perspektiv. Det är alltså raka motsatsen till en inskränkt motivering. Det här är inte i första hand en utrikespolitisk fråga, utan frågan gäller hur man organisatoriskt ordnar forskningsverksamhet i vårt land. Här har vi en viktig forskningspolitisk principfråga att ta ställning till, nämligen i vilken utsträckning man skall bygga vidare på den forskning och undervisning som bedrivs vid universitet och högskolor och i hur stor omfattning man skall inrätta specialinstitut. Som utskottet har anfört har den frågan utretts ganska nyligen av forskningsrådsutredningen, och i utbildningsdepartementet pågår nu arbetet med en forskningspolitisk proposition, som skall framläggas under våren. Det skulle vara alldeles fel att föregripa detta mycket viktiga ställningstagande till på vilket sätt man bör främja forskningen i vårt land. En annan viktig aspekt gäller frågan om det internationella kulturoch informationsutbytet. Situationen är därvidlag ungefär densamma. En utredning, den s.k. SIK-utredningen, har lagt fram förslag till åtgärder, och det kommer att framläggas en proposition i ärendet för riksdagen under våren. På en punkt har kulturutskottet tagit ställning, nämligen i frågan om den samnordiska lösningen. Vi menar att man i första hand skulle pröva möjligheten att förlägga de utökade studierna av arabvärlden till ettdera av Afrikainstitutet eller Asieninstitutet. Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på att utskottet verkligen har en mycket positiv inställning till motionskraven och att betänkandet mynnar ut i en positiv skrivning — låt vara att vi yrkar avslag på motionerna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den växande mängden avfall från den kemiska industrin vållar stora problem ur miljösynpunkt. Genom de utredningar som gjorts har man uppskattat att avfallsmängden kan uppgå till ca 100 000 ton oljeavfall och ca 125 000 ton annat avfall per år. Inom många industrier kan det miljöfarliga avfallet oskadliggöras eller användas på nytt i produktionsprocessen. Stora mängder av det miljöfarliga avfallet kan emellertid inte omhändertas inom den industri där det uppkommer utan måste transporteras bort för att oskadliggöras på annat håll. Den socialdemokratiska regeringen föreslog därför år 1975 riksdagen en rad åtgärder för att förbättra förhållandena i fråga om hanteringen av det kemiska avfallet och förhindra att farligt kemiskt avfall skulle spridas i miljön. Den första förutsättningen för att dessa åtgärder skall få avsedd verkan är att samhället får tillräckliga möjligheter att utöva tillsyn och kontroll i fråga om hanteringen av det miljöfarliga kemiska avfallet. Därför föreslogs att alla industrier med sådant avfall årligen skulle lämna uppgifter om arten, sammansättningen, mängden och hanteringen av avfallet. Regeringen fick i riksdagsbeslutet bemyndigande att ålägga företagen att lämna sådana En första mera fullständig deklarationsomgång rörande miljöfarligt avfall genomfördes år 1976. Den gav inte önskvärt resultat, och man fann att information, blanketter och rutiner måste arbetas om för att resultatet av deklarationerna skulle bli tillförlitligt. Under 1977 genomfördes efter beslut av regeringen ingen sådan deklaration. Regeringen beslöt i stället den 13 oktober 1977 att ge naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en viss begränsad deklaration år 1978. Naturvårdsverket skulle samtidigt vidta de förberedande åtgärder som behövdes för en fullständig deklaration år 1979. Naturvårdsverket har i skrivelser den 28 juni och den 26 september 1978 redovisat medelsbehovet för det fortsatta arbetet och hemställt att medel skulle ställas till verkets disposition för detta ändamål. Något beslut om medelsanvisning har dock ännu inte tagits av regeringen. Enligt en skrivelse från naturvårdsverket av den 10 november 1978 kräver ett ändamålsenligt genomförande av en fullständig deklaration 1979 att visst förberedande arbete redan nu blivit utfört, vilket också framgår av en tidsplan som verket redovisat i skrivelse den 26 september. I avvaktan på regeringens beslut har naturvårdsverket inte ansett sig kunna vidta dessa kostnadskrävande åtgärder. Därför, säger verket i sin skrivning, kan förberedelsearbetet för en deklaration avseende år 1979 nu ej bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Med anledning härav föreslår man att förberedelser i stället får bedrivas i sådan takt att en deklaration för år 1980 kan genomföras. Deklarationsplikten beträffande miljöfarligt avtal är en viktig del av den lagstiftning som genomfördes vid riksmötet 1975 i syfte att främja en ökad återvinning och ett bättre omhändertagande av sådant avfall. De skandalartade förhållanden som kom i dagen vid bl.a. BT Kemi AB i Teckomatorp understryker ytterligare nödvändigheten av att samhället får ett ordentligt grepp över hanteringen av miljöfarligt avfall. Eftersom såväl mängd som sammansättning av miljöfarligt avfall i ett och samma företag kan förändras, behövs en fortlöpande rapportering från företaget. Vi socialdemokrater finner den här senfärdigheten från trepartiregeringens sida i en viktig miljöfråga oförsvarlig. Vi har genom såväl motioner som interpellationer försökt påskynda den centerpartistiske miljöministerns agerande i detta sammanhang utan att vinna gehör. Vi kan därför inte ställa oss bakom den lama skrivning med vilken utskottsmajoriteten vill ge den nya regeringen till känna sin uppfattning om vikten av att åtgärder för att genomföra deklarationsplikten vidtas. Utskottsmajoriteten nöjer sig ju med att uttrycka förhoppningen att det skall visa sig möjligt att fr.o.m. år 1980 kontinuerligt tillämpa den av riksdagen förordade principen om deklarationsplikt. Vi reservanter vill sålunda ha en skarpare skrivning i motiveringen för riksdagens tillkännagivande som ett uttryck för riksdagens krav på regeringen att äntligen se till att något blir gjort. Vi föreslår sålunda att riksdagen uttalar att den finner det synnerligen beklagligt att regeringen ännu inte skapat tillräckliga förutsättningar för att deklarationsförfarandet rörande 50 miljöfarligt avfall skall kunna genomföras på sätt riksdagen avsåg genom sitt beslut år 1975. Vi föreslår att riksdagen för sin del uttalar angelägenheten av att sådana åtgärder vidtas att det bli möjligt att fr.o.m. år 1980 kontinuerligt tillämpa den av riksdagen förordade principen om årlig deklarationsplikt beträffande miljöfarligt avfall. Jag yrkar, herr talman, bifall till den i den socialdemokratiska reservationen föreslagna motiveringen till ett tillkännagivande.

Herr talman! Hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 12 görs av ett enigt utskott. Det är också ett helt enigt utskott som står bakom uttryckta förväntningar i fråga om ambitionen när det gäller deklarationsplikten. Det råder däremot delade meningar om motiveringen för denna hemställan. Jag vill här upprepa att naturvårdsverket för sin del anser att förberedelsearbetet för att få fram en fullständig avfallsdeklaration avseende 1979 — även om enighet råder om behovet av en sådan — nu ej kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Verket har därför i dagarna inkommit till regeringen med en framställning om att föreberedelsearbetet i stället får bedrivas så, att en deklaration avseende år 1980 kan genomföras och att den uppgiftsskyldighet som föreligger enligt 8 § förordningen om miljöfarligt avfall sålunda ej skall avse år 1979. Det eniga utskottet har ansett att det är angeläget att deklarationsplikten genomförs på ett sådant sätt att deklarationen blir så fullständig och så heltäckande som är önskvärt och som är möjligt. Vi tror att det tillvägagångssätt som nu föreslås av naturvårdsverket, och som verket av allt att döma är i full färd med att effektuera enligt planen, skulle leda till en så allsidig och riktig deklaration som vi önskar. Det är också det vi har velat ge regeringen till känna.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
Herr talman! Det som vi finner anmärkningsvärt är att naturvårdsverket trots att man skrivit två gånger, både den 28 juni och den 26 september, inte fått något svar. Den 10 november skrev naturvårdsverket att det, i avvaktan på beslut av regeringen, inte har ansett sig kunna vidta dessa kostnadskrävande åtgärder. Åtgärderna skulle dessutom ha krävt stora insatser från kommunernas sida. Därför är det, säger verket i skrivelsen, nu inte möjligt att på ett ändamålsenligt sätt bedriva just det här förarbetet, som var avsett för att en deklaration skulle kunna genomföras under 1979. Jag upprepar att vi motionsvägen och interpellationsvägen har försökt att skynda på regeringen i den här hanteringen. Jag menar att detta är en så angelägen fråga att man inte får fortsätta att förhala och fördröja den på det här sättet. Därför hoppas vi nu, med den skarpare formulering som vi har använt i vår reservation, att den nya regeringen skall se till att det omedelbart händer saker och ting som gör det möjligt för oss att få ett förverkligande av det beslut som riksdagen fattade så långt tillbaka som 1975.
Herr talman! Låt mig än en gång upprepa att utskottet i sin helhet anser att detta är en angelägen fråga och att man bör få i gång det arbete som Svante Lundkvist här på ett riktigt sätt har argumenterat för. Men sedan för Svante Lundkvist ett hypotetiskt resonemang om vad som borde ha skett under vissa förutsättningar. Jag anser för min del att jordbruksutskottet egentligen inte skall ge sig in i det granskningsarbetet — det får skötas av riksdagens konstitutionsutskott.

Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen har man skjutit in sig på anslagsfrågan som den helt avgörande för om deklarationen rörande miljöfarligt avfall skulle ha kunnat avges 1979. Detta är inte hela sanningen. Det är riktigt att naturvårdsverket rent tekniskt skulle ha kunnat göra undersökningen, men det är också sant att naturvårdsverkets inställning hela tiden varit den att man behövde ha mer tid på sig för att ta fram underlag för ett gott genomförande av deklarationen. Det bör erinras om att i den första deklarationsomgången 1976, som skedde under den tid då herr Lundkvist var departementschef, skickade man ut frågeformulär till 76 000 företag. 25 26 svarade. Det var en dålig undersökning som gav ett dåligt material. Arbetsgrupper har suttit och gjort utvärderingar från denna första misslyckade deklarationsomgång. Jag vill också erinra om den undersökning som har skett i år och som har riktats till kommuner och till de industrier som man vet tidigare haft problem med kemiskt avfall. Denna undersökning bearbetas just nu, och enligt uppgift tyder allt på att den varit mera lyckosam. Det finns anledning att ta vara på erfarenheterna från den, innan man genomför den stora deklarationsomgången. För min del finner jag det betydligt viktigare att det blir en undersökning som ger ett bra resultat än att undersökningen kommer ett år tidigare och ger ett dåligt resultat. Man skall med andra ord inte göra undersökningen för dess egen skull utan för att nå det åsyftade målet.
Herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att den första undersökningen, som gjordes 1976, inte var lyckad och att den krävde en överbearbetning för att man skulle kunna gå ut i en ny omgång. Men jag tycker det är orimligt att man skall behöva fördröja hela hanteringen på det sätt som skett. Vad som har inträffat framgår med önskvärd tydlighet av naturvårdsverkets skrivelser. Naturvårdsverket gjorde ju framställningar till regeringen både den 28 juni och den 26 september för att få det besked som verket var i behov av för att kunna genomföra utredningar som skulle ge underlag för den här deklarationen. I november konstaterade naturvårds verket att det då i avvaktan på beslut hade gått så pass lång tid att det inte längre fanns möjlighet att genomföra en meningsfull deklaration avseende 1979. Vi är kritiska mot regeringens hantering av den här frågan, och det tycker vi att vi har skäl att vara, eftersom vi har både motionerat och interpellerat i saken. Med ett mera kraftfullt handlande från Anders Dahlgrens sida borde det efter två år ha varit möjligt att få ut de blanketter som behövs för fullgörandet av den här typen av deklarationsplikt.

Herr talman! Det är riktigt att naturvårdsverket har gjort dessa framställningar till regeringen. Framställningarna har gjorts enligt det uppdrag som regeringen gav naturvårdsverket, nämligen att redovisa förhållandena för att kunna genomföra undersökningen 1979. Men vad herr Lundkvist inte talade om var att naturvårdsverket samtidigt ansåg att verket behövde mera tid för att få ut information, få ett bra deklarationsunderlag osv. Jag tycker att den reservation som herr Lundkvist varit med om att avge och även hans anförande präglas av att han helt enkelt ifrågasätter naturvårdsverkets vilja mer än regeringens vilja; han ifrågasätter helt enkelt naturvårdsverkets vilja att genomföra en ny deklarationsomgång. Det tycker jag är litet tråkigt, därför att min erfarenhet av naturvårdsverket och dess chef är att de med de resurser som de har utomordentligt väl sköter sitt arbete. Det kan rimligen inte vara någon hemlighet för herr Lundkvist att naturvårdsverkets generaldirektör inte bara sköter sitt jobb utan också är lidelsefullt intresserad av det. Han är personligen engagerad i den här frågan och menar att man behöver ha tid på sig för att få fram en bättre deklarationsomgång än den man fick i brådskan 1976. Jag kan förstå att herr Lundkvist i och för sig har ett behov av att ösa sitt missnöje över mig som f. d. miljöminister och över den dåvarande trepartiregeringen, men inlägget blir i slutet ett angrepp på myndigheten — och det tycker jag är tråkigt. Naturvårdsverket har hela tiden haft mitt fulla förtroende att sköta det här på ett så bra sätt som möjligt. Det skulle se bra ut om Svante Lundkvist ville säga detsamma.
Herr talman!

En sak lärde jag mig som statsråd, nämligen att stå ansvarig för de handlingar som jag i sammanhanget hade ansvar för och inte försöka krypa bakom några myndigheter. Jag kan utan vidare understryka att naturvårdsverket har mitt fulla förtroende.

Herr talman! Jag vill säga till herr Lundkvist, när han anför att jag inte har svarat på två brev från naturvårdsverket, att bättre än att skriva brev är att resonera med myndigheten och med de människor som handlägger ärendena. Det har vi gjort, och det kan herr Lundkvist få verifierat. Det var inte alls på grund av de påstådda trätorna som något brev inte gick till naturvårdsverket, utan det var på grund av de resonemang vi förde. När nu Svante Lundkvist säger att också han ger naturvårdsverket sitt fulla förtroende är jag tacksam för det. Jag konstaterar att den här trätan för Svante Lundkvists vidkommande är en träta för dess egen skull och inte för sakens.
Herr talman! Jag föreställer mig att naturvårdsverket inte utan anledning skulle ha skrivit upprepade brev trots att verket hade pågående samtal med den dåvarande jordbruksministern om de här frågorna. Jag föreställer mig att naturvårdsverket inte heller skulle åberopa en sådan skriftväxling om man hade funnit den situation som rådde under det att samtalen pågick tillfredsställande med tanke på de möjligheter verket måste ha att sköta sina arbetsuppgifter. Mina inlägg är inte uttryck för någon lust från min sida att hålla i gång en träta utan för en önskan att vi så snart som möjligt skall få till stånd en av de viktigaste förutsättningarna för att på rätt sätt kunna klara de här mycket allvarliga miljöfrågorna i samband med hanteringen av det miljöfarliga avfallet. Jag hoppas för min del att den nya regeringen tar fatt i detta mer resolut, så att vi under 1979 får möjlighet att införa en deklarationsplikt.
Herr talman! Den omsorgen har vi alla. I sak finns det ingen skillnad mellan utskottets betänkande och reservationen. Skillnaden består i att herr Lundkvist och övriga reservanter vill leka konstitutionsutskott, och sådant anser jag inte hör hemma i ett fackutskotts betänkande. Anser man att någon —-i detta fall jag som f. d. jordbruksminister — har gjort fel, då bör man ta upp det inför konstitutionsutskottet och inte i jordbruksutskottets betänkande.
Herr talman! Med hänsyn till miljöfrågorna anser vi oss inte ha råd att vänta till ett dechargebetänkande i maj månad med att ge riksdagen tillfälle att understryka det angelägna i att vi nu får fart på den här verksamheten. Därför har vi valt att föra det här resonemanget nu och föreslå den här motiveringen i anslutning till behandlingen av det ärende som nu föreligger.
Herr talman! Utskottsmajoriteten och reservanterna har samma yrkande, nämligen att deklarationsomgången skall äga rum 1980.

Herr talman! I vår motion 785 har vi tagit upp problem som sammanhänger med kvicksilverutsläpp i vatten och luft och föreslagit åtgärder för att förhindra och begränsa sådana utsläpp. Ett yrkande i motionen angående förbud mot kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel i jordbruket har tidigare behandlats av riksdagen. I jordbruksutskottets betänkande nr 13, som nu behandlas, tas våra yrkanden upp om åtgärder vid tandvårdsmottagningarna för att minska utsläppen av kvicksilver. Vidare behandlas vårt förslag om lag om obligato risk pantavgift på alla batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium. Slutligen har utskottet behandlat motionsförslaget om skärpta krav på kvicksilveravskiljning vid luftoch vattenutsläpp från berörda industrier. Vi har i vår motion pekat på hur allvarlig denna fråga är, och det understryks också i utskottsbetänkandet. Utskottet redogör för det arbete som pågår och de åtgärder som vidtagits av produktkontrollnämnden och naturvårdsverket. Man påpekar att utan reglerande åtgärder kommer problemen att öka och understryker vikten av olika insatser. Utskottet anser de frågor som tas upp i de aktuella motionerna vara föremål för särskild uppmärksamhet från de ansvariga miljöorganens sida och hänvisar även till överväganden inom miljöskyddsutredningen. Någon anledning för riksdagen att nu ta något särskilt initiativ förefaller inte utskottet motiverad, enligt betänkandet. Nedfall och utsläpp av tungmetaller utgör ett mycket allvarligt problem. Förutom bly är troligen kvicksilver den tungmetall som innebär de största riskerna för framtiden. Kvicksilver kan omvandlas till giftigare former. Många sjöar måste svartlistas på grund av för höga halter av kvicksilver i fisk. Kvicksilver påverkar människans nervsystem, och riskerna för hjärnskador är speciellt stora hos foster och små barn. En betydande del av människans utsläpp i luft och vatten utgörs av fullt avsiktliga emissioner. Till dessa hör dem som vi tagit upp i vår motion. Vi är medvetna om att de senare årens arbete och insatser har gjort att utsläppen av kvicksilver något har minskat. Fortfarande rör det sig ändå om stora mängder, som till relativt rimliga kostnader kan begränsas eller helt förbjudas. Fortfarande släpper många industrier ut föroreningar av olika slag för att spara kostnader och öka sin vinst. Naturvårdsverkets och produktkontrollnämndens verksamhet har som bekant varit föremål för ganska mycken kritik under senare år. En del giftskandaler har förekommit och ställt de bedömningar som gjorts av produktkontrollnämnden i en något underlig dager. Jag har inte för avsikt att vidga debatten här i dag men har velat fästa uppmärksamheten på produktkontrollnämnden och dess verksamhet mot bakgrund av utskottets skrivningar. Det gäller då särskilt vårt yrkande om skärpta krav på kvicksilveravskiljning från luftoch vattenutsläpp inom berörda industrier. Enligt min uppfattning är det olyckligt att produktkontrollnämnden ibland förser sina beslut med hemligstämpel och att nämnden själv avgör vad som skall lämnas ut till offentligheten — vad som skall betecknas såsom allmänt intresse. Vi vet att det finns lagar och bestämmelser som om de efterlevdes skulle minska behovet av ytterligare förbud och åtgärder. Men vi vet också att många industrier och företag bryter mot dessa bestämmelser. Jag vill påstå att naturvårdsverket och produktkontrollnämnden inte är tillräckligt observanta utan underlåter att vidta eller föranstalta om ingripanden mot försumliga företag. Herr talman! Detta gör att det är med stor tveksamhet jag avstår från att yrka bifall till vår motion, trots den positiva behandling som den har fått och den redovisning som sker beträffande olika åtgärder och pågående utredningsarbete. Vi förutsätter emellertid att våra förslag också fortsättningsvis blir föremål för en positiv behandling. Skulle så inte bli fallet, återkommer vi givetvis till dessa frågor.

Herr talman! Jag tillåter mig helt kort uttrycka den förhoppningen att den oro som Tore Claeson hyser inte skall vara befogad i framtiden. Omsorgen om vår miljö omfattas lyckligtvis av hela landet och av alla partier. Detta är ett mycket lämpligt tillfälle att uttrycka sin glädje över att så är förhållandet. Utan att på något sätt slå oss för vårt bröst vet vi att vi vid en internationell jämförelse står oss väldigt bra. Vår miljöpolitik har höjd, bredd och djup, vilket vi har anledning att vara nöjda med. Visst har vi alltjämt långt kvar till att situationen över lag skulle kunna beskrivas såsom idealisk eller vara så bra att inte en hel del ytterligare kunde göras. Vi är verkligen inte fullkomliga. Det finns emellertid anledning att uttrycka sin tillfredsställelse över det förhållandet att varken viljan eller ambitionen hindrar att åtgärder vidtas. Det är knappast heller ekonomiska resurser som fattas, utan över lag är man villig att offra medel. Det kan i många fall i stället vara en fråga om att hitta rätt teknik och de rätta lösningarna. En hel del av de här resultaten har uppnåtts till följd av den miljöskyddslagstiftning som vi har fått och som har antagits i mycket stor enighet av Sveriges riksdag. Det är en lagstiftning som i långa stycken har karaktären av paraplylagstiftning och därmed lägger över en stor del av ansvaret på de verk som Tore Claeson har kommenterat — naturligtvis naturvårdsverket, miljökontrollbyrån och de organ som man i övrigt kan engagera. Vi har fått en redogörelse ganska nyligen — den är också presenterad i Miljöaktuellt — för hur naturvårdsverket arbetar och på allt sätt intensifierar sin kamp i de olika sammanhang som Tore Claeson har nämnt och hur man nu alltmer försöker driva sina skärpta krav. Vi har sagt oss inom utskottet att om nu inte naturvårdsverket har de fullmakter som fordras eller om lagstiftningen är så konstruerad att den inte ger utrymme för den handlingsfrihet som vi skulle önska, så bör det framgå vid den översyn som nu sker av miljöskyddslagen. Om angelägenheten av att hitta vettiga lösningar råder det mycket stor enighet. Det är möjligt att man på vissa områden kunde vara ännu mer observant, men det är inte möjligt att utan vidare slå fast i vilka detaljer det brister.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
Herr talman! I likhet med utskottets ordförande hoppas jag givetvis att den översyn beträffande miljöskyddslagstiftningen som nu sker skall leda till en skärpning på ett område, nämligen vad gäller tillsynen av den miljöskyddslagstiftning som finns. Vi vet allesammans att det har brustit i det avseendet. I annat fall skulle vi inte ha haft de skandaler som inträffat under senare år. Vad det framför allt handlar om är att tillsynsmyndigheterna måste se till att gällande bestämmelser tillämpas och att de inte faller undan för bolagsintressen. Myndigheterna måste känna sitt ansvar för lagstiftningens tillämpning och vara beredda att ingripa snabbt med alla de medel som står till buds. Det är mot denna bakgrund, som jag också nämnde något om i mitt första anförande, som vi har varit litet tveksamma om huruvida vi skulle låta oss nöja med utskottets besked i anslutning till våra motionsyrkanden. Men Einar Larssons inlägg ger mig inte anledning förmoda att vi skulle behöva känna någon större oro. Tvärtom vill jag gärna utläsa — och har tyckt mig kunna utläsa —-av hans anförande att det kommer att ske en skärpning på det här området, som i så fall är både nödvändig och att hälsa med tillfredsställelse.

Herr talman! Sedan Norrbottendelegationen tillsattes har det i olika sammanhang befunnits lämpligt och bekvämt att hänvisa till den när krav på konkreta åtgärder för utveckling i Norrbotten aktualiserats. Vi har för vår del aldrig tilldelat delegationen rollen som den som allt skall bestyra och allt ordna. Men vi har utgått från den förutsättningen att när nu delegationen är i funktion så skall den också ges de praktiska och finansiella möjligheter som är motiverade för att den skall kunna komma till något resultat. När då delegationen presenterar ett medelsbehov på 43,7 milj.kr. för att kunna slutföra utvecklingsverksamhet bl.a. när det gäller iståndsättning av åkermark, specialproduktion inom jordbruket, stöd till kompletterande Nr 49 sysselsättning i glesbygder och intensifierad skogsvård i Norrbotten, så måste man väl utgå ifrån att den verkligen behöver dessa medel. De områden som den säger sig behöva resurser för att fortsätta arbetet på är otvivelaktigt viktiga och angelägna. Verksamheten inom Norrbottendelegationen skall utvärderas efter den 1 juli nästa år. Om en sådan utvärdering skall få någon betydelse för vad man från statsmakternas sida fortsättningsvis skall satsa på när det gäller de här delarna av Norrbottens utveckling, så måste förutsättningarna för verksamheten säkras. Om inte, så har vi svårt att se att utvärderingen kan bli rättvisande. Det är med detta i bedömningen som vi yrkat att Norrbottendelegationen får de begärda 43,7 miljonerna genom ett reservationsanslag på tilläggsbudget I Med tanke på den i tiden nära förestående behandlingen av budgetpropositionen förutsätter vi att de medel som delegationen otvivelaktigt behöver finns med där. I annat fall återkommer vi med en motion med dessa yrkanden. Jag har därför, herr talman, inget yrkande i dag.

Herr talman! Jag har heller inget yrkande, men jag måste säga ett par ord om posten Extra utgifter på 1 milj.kr. som förekommer i tilläggsbudgeten. Dessa pengar skall täcka kostnaderna för den gåva som trepartiregeringen överlämnade till Riksidrottsförbundet i samband med dess jubileum i somras.

Jag ser väl detta som ett ytterligare bevis på den senfärdighet som från trepartiregeringens sida under dessa månader drabbade angelägna verksamhetsområden och som i det här fallet också drabbade idrottsrörelsen.

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna nöja mig med att hänvisa till den debatt jag förde med Svante Lundkvist i kammaren för en liten stund sedan. Nu liksom då gillar han åtgärden i sak men letar efter något som kan kritiseras och hittar då att pengarna inte betalats ut i tid. Svante Lundkvist talar om den inom trepartiregeringen vanliga senfärdigheten.

Nu kommer ju den miljon som naturligtvis helst skulle ha betalats ut den 1 juli, men eftersom det extra anslaget bara är på 500 000 kr. så var detta inte möjligt. Jag medger att det var olyckligt att det stod den 1 juli i gåvobrevet. Men det viktiga är väl ändå gåvan som sådan. Jag har uppfattat det så att vi alla är överens om att det var riktigt att ge Riksidrottsförbundet den här gåvan som ett bevis på den uppskattning som vi alla känner för det stora arbete som Riksidrottsförbundet gör. Jag tycker därför att det är litet synd att herr Lundkvist tar upp frågan på det sätt som han gör. Det kommer därigenom trots allt litet smolk i glädjebägaren. Jag trodde som sagt att vi alla var överens i sakfrågan. Kanske har herr Lundkvist för avsikt att anmäla även den här frågan till konstitutionsutskottet. Jag avstår i så fall från vidare debatt.

Herr talman! Jag finner att Anders Dahlgren vill skriva regler för hur vi skall debattera de frågor som den tidigare regeringen haft ansvaret för. Jag är väl medveten om — och det är också Anders Dahlgren — att frågan kunde ha hanterats på ett helt annat sätt. Jag hade väntat mig att Anders Dahlgren skulle komma upp här och säga att det blev en galen handläggning. Det är ändå inte likgiltigt för idrottsrörelsen om man får en gåva av det här slaget ett halvår tidigare eller ett halvår senare. Man hade ju planer som man önskat att man kunde förverkliga mot bakgrund av utfästelserna i gåvobrevet om betalning den 1 juli 1978. Anders Dahlgren får ursäkta mig, men jag tycker det är anmärkningsvärt att en regering gör den typen av utfästelser och sedan inte infriar dem.

Herr talman! För att inte det väsentliga i utskottsbetänkandet skall komma iskymundan skall jag fatta mig kort. Jag vill bara i likhet med Eivor Marklund gärna understryka betydelsen av de insatser som görs av Norrbottendelegationen. Vi har av yttranden från de verk som här är aktuella fått det intrycket att tillskottet med 15 miljoner skulle vara välkommet. Även om man kanske hade behövt mera pengar, så anser vi att det ändå var en ganska kraftig satsning. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag har något besked att lämna riksdagen om regeringens planer med anledning av vad riksdagen gav regeringen till känna i befolkningsfrågan i anslutning till socialutskottets betänkande 1977/78:32 samt de studier härom, som inletts av statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån har som ett led i förberedelserna för det internationella barnåret 1979 fått i uppdrag att genom en särskild undersökning söka få fram orsakerna till fruktsamhetsnedgången under 1970-talet. Statistiska centralbyrån genomförde under våren 1978 en förstudie som behandlades av centralbyråns projektgrupp för demografi, som är ett rådgivande organ till centralbyrån bestående av representanter för berörda verksamhetsgrenar och samhällssektorer. Gruppen var enig om att en undersökning av denna omfattning kräver en grundlig förplanering. Gruppen uttalade sig vidare för att projektet borde läggas upp som en studie i flera etapper. Efter samråd med socialdepartementet har statistiska centralbyrån därför beslutat att undersökningen skall genomföras i tre steg enligt följande tidsplan. Första steget innebär en kunskapsöversikt som skall ge en bred faktabeskrivning av fruktsamhetsutvecklingen under senare år och redovisa teorier om orsakerna till födelsenedgången. Denna översikt, som även bygger på utländska undersökningar, är nu i det närmaste färdig och kommer att presenteras i januari nästa år. Steg 2 innebär bearbetningar av befintliga register som bl.a. skall ge svar på frågor om eventuella förändringar i antal barn per kvinna. Vidare görs jämförelser av födelsetalen i olika sociala och ekonomiska grupper och olika åldersgrupper. En studie av regionala skillnader i fruktsamheten har genomförts och kommer att redovisas inom kort. Bearbetningarna fortsätter under nästa år. I steg 3 som beräknas påbörjas i mitten av nästa år kommer ytterligare material att samlas in genom frågor direkt till allmänheten. På detta sätt kan man få information om bl.a. attityder till att skaffa barn, vilka faktorer som påverkar barnantalet per familj samt kunskaper om metoder för familjeplanering och i vilken mån dessa används. De sjunkande födelsetalen under 1970-talet kan vara ett tecken på att det svenska samhället inte är så barnvänligt som det borde vara. Vi behöver emellertid ökade kunskaper om orsakerna till att det nu föds färre barn. Den undersökning som har påbörjats räknar jag med skall få stor betydelse för inriktningen av de åtgärder som är nödvändiga. Jag vill avslutningsvis understryka att reformarbetet inom familjepolitiken givetvis måste fortsätta utan att avvakta statistiska centralbyråns undersök ning. Regeringen kommer i budgetpropositionen och senare i vår att lägga fram förslag till åtgärder av betydelse för barnfamiljerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för hans redogörelse. Det kan ju vara trevligt för oss här i riksdagen att, om än i efterhand, få reda på vad socialministern tidigare anförtrott beredningsgruppen för FN:s internationella barnår. Kanske är det ändå litet vemodigt att tänka på att vi i vårt land förmodligen kommer att fira denna begivenhet med att sätta färre svenska barn till världen än någonsin tidigare. Befolkningsfrågan är icke ny i riksdagen. På 1930-talet slog makarna Myrdal larm vid en nedgång i födelsetalen, som var betydligt mindre brant än den vi har upplevt nu under 1970-talet. Regering och riksdag var då icke sena att ta initiativ till omfattande befolkningspolitiska åtgärder. För snart två år sedan ställde jag en fråga till den dåvarande statsministern, om han var beredd att göra en ny översyn av befolkningsutvecklingen i vårt land. Han ansåg uppenbarligen inte saken vara av den vikt att den angick en statsminister, och det blev den dåvarande socialministern som besvarade den. Han fann då ingen anledning att aktualisera denna fråga, utan tröstade sig — och oss alla — med att den dåvarande regeringens reformarbete inom familjepolitiken skulle skapa goda förutsättningar för att kunna vända på den ogynnsamma befolkningsutvecklingen. Hans slutord var dock: ”I annat fall får vi återkomma och diskutera vidare.” Den ytterligare nedgång i födelsetalen, som den nuvarande socialministern här har nämnt, gav mig därför anledning att redan vid höstriksdagens början ta fasta på Rune Gustavssons ord, och jag ställde därför en fråga till honom i saken. Av kända skäl kom den icke att få något svar och Rune Gustavsson är därmed skild från ärendet. Gabriel Romanus har själv på flera sätt givit positiva bidrag till den svenska befolkningsfrågans lösning, senast under vårriksdagens grundliga och grundläggande arbete med ärendet i socialutskottet. Vi fick där tillgång till åtskilligt material, som redovisats i utskottets utförliga betänkande, men det kan naturligtvis vara bra att statistiska centralbyrån försöker ta fram ännu mera material. Vetenskapsmän är mestadels pålitliga, men de har tyvärr inte alltid känsla för tidsfaktorn. Utskottet uttryckte därför en önskan att ”om möjligt redan före nästa sommar” få fram en översiktlig redovisning av orsakerna till födelseminskningen. Man uttalade också att ”regeringen utan dröjsmål bör överväga vilka åtgärder som — utöver den planerade undersökningen av orsakerna till födelseminskningen — bör vidtas med anledning av den oroande befolkningsutvecklingen”. När jag för snart två år sedan diskuterade med Gabriel Romanus företrädare hade antalet födda gått ned från 114 500 år 1971 till 98 000 år 1976. Om statistiska centralbyrån får rätt har vi att förutse endast 93 000 barn födda i år. Jag har frågat mig, om vi verkligen har tid att bara vänta och se till dess siffrorna för 1979 kanske understiger 90 000 och antalet döda — för första = Nr 49 gången sedan vårt land i forna tider drabbades av pest eller hungersnöd — Torsdagen den kommer att bli större än antalet födda. Måste vi inte utan ytterligare dröjsmål 7 december 1978 ge de unga människorna i vårt land handfasta bevis på uppmuntran och stöd i deras föräldraskap, och alldeles speciellt då dem som behöver det mest, nämligen flerbarnsfamiljerna? Jag hoppas att de åtgärder socialministern ställer i utsikt till våren skall omfatta även denna väsentliga aspekt av problemet.

Herr talman! Det finns egentligen inte så stor anledning till polemik, eftersom frågeställaren såvitt jag kunde uppfatta inte hade någon kritik att anföra mot svaret. Men ett par saker som Gunnar Biörck i Värmdö sade föranledde mig att begära ordet igen. Det fanns en liten antydan till missnöje i Gunnar Biörcks uttalande att riksdagen i efterhand får veta vad beredningsgruppen för det internationella barnåret har fått reda på. Men som Gunnar Biörck väl känner till och som också socialutskottet noterade i sitt betänkande i våras sker undersökningen i samråd med beredningsgruppen. Det har socialutskottet godkänt. Det är därför inte så konstigt att beredningsgruppen får information om statistiska centralbyråns planering. Naturligtvis kan vi alla bli irriterade över att det tar tid att få reda på orsakerna till minskningen i födelsetalen, men det är väl ändå så — och det antar jag att vetenskapsmannen Gunnar Biörck håller med mig om —att det är bättre att få ett svar som är vetenskapligt underbyggt, även om det kommer ett halvår eller rent av ett år senare, än att få ett svar som innehåller en massa lösa tankar som inte vilar på vetenskaplig grund?
Herr talman! Jag ber att få tacka även för denna upplysande del av svaret. Jag har inte gjort någon anmärkning mot att socialministern i första hand har talat med beredningsgruppen för det internationella barnåret. Jag har i stället försökt att ge honom ett tillfälle att uttala sig för riksdagen. Man kan naturligtvis diskutera omfattningen av det beslutsunderlag man behöver ha för att fatta ett beslut. Jag har emellertid en känsla av att socialministern, som den karske person han är, kommer att vara beredd att under våren fatta beslut om förslag till åtgärder även utan något nämnvärt ytterligare vetenskapligt underlag. Jag tror inte heller att man behöver så mycket vetenskapligt underlag för att inse att varje nytt barn i en familj innebär en ytterligare påfrestning på familjens ekonomi. Mot bakgrund av de föredragningar vi har haft vet vi att familjens beslutssituation i fråga om särskilt det tredje barnet därvidlag skiljer sig från den som rör det första och det andra barnet. Det är därför vi från vårt håll har försökt att redan i anslutning till det politiska arbete som för ögonblicket pågår i diverse utskott markera en viljeinriktning till förmån för flerbarnsfamiljerna, och jag hoppas 63 att vi på ett eller annat sätt får socialministerns stöd nu eller senare för sådana strävanden. Jag skulle också vilja tillägga ytterligare några ord till protokollet. Man hör ibland talas om att det är något felaktigt i att ”premiera barnalstring”. Jag tycker att det är viktigt att vi alla låter bli att använda ett sådant betraktelsesätt och en sådan terminologi. Vad vi med barnbidrag och andra ersättningar gör, det är att försöka kompensera barnfamiljerna för deras ofrånkomliga merutgifter. Det är trots allt barnfamiljerna som skapar en möjlighet även för de barnlösa att i livets senare skeden kunna bli omhändertagna och få nödvändig omsorg och vård.

Herr talman! Bo Turesson har frågat mig om jag vill vidtaga några åtgärder för att minska den ekonomiska belastningen för de skogsägare i övre Dalarna som nyligen har utsatts för stormfällning av skog. Bo Turesson framhåller att stormskadorna med nuvarande skatteregler kan drabba skogsägarna hårt även ekonomiskt. För en månad sedan besvarade jag här i kammaren en fråga om skattelindringar för att underlätta bekämpningen av granbarkborren. Jag framhöll då att det var angeläget att en ändring av skattereglerna vid framtvingade skogsuttag kom till stånd. Jag förklarade också att det var min målsättning att nya regler skulle kunna gälla redan vid 1979 års taxering. Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen att ändra skattereglerna på detta område. Det är regeringens avsikt att skogsägare som drabbats av stormfällning, insektsangrepp och andra skador på skogen skall få ökade möjligheter att utnyttja skogskonto. Regeringsförslaget om nya skogskontoregler kommer i allt väsentligt att följa det förslag som i våras presenterades i en promemoria från budgetdepartementet och som över lag har tillstyrkts av remissinstanserna. De nya reglerna avses gälla fr.o.m. 1979 års taxering.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret. Det är enligt min mening helt tillfredsställande. Jag fäste mig särskilt vid att budgetministern sade att det är regeringens avsikt att skogägare som drabbats av stormfällning skall få ökade möjligheter att utnyttja skogskonto. Det kommer de markägare som drabbas mycket hårt den här gången att glädjas över. Tack!

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om jag är villig att medverka till att medel ställs till förfogande för prospektering, provbrytning och mineralletning som kan sysselsätta arbetslöshetshotade gruvarbetare i Värmlands bergslag. Hösten 1977 tillsattes på länsstyrelsens i Värmlands län initiativ den s.k. Värmlandsdelegationen som har som huvuduppgift att söka skapa sysselsättning i länet. Regeringen har över länsstyrelsens anslag ställt medel till förfogande för delegationen. Frågan om projektering, provbrytning och mineralletning, liksom andra förslag till åtgärder som kan ge ytterligare sysselsättning i länet, bör närmast tas upp med denna delegation, som har att bevaka och föra vidare sådana förslag. Om sådana åtgärder som Sune Johansson tar upp kan komma till utförande som beredskapsarbete är en fråga som i första hand länsarbetsnämnden har att ta ställning till.

Herr talman! Den fråga som jag har ställt till arbetsmarknadsministern grundar sig i första hand på den svåra sysselsättningssituationen för de gruvanställda i Värmlands bergslag. I min fråga har jag framhållit att det återstår två gruvor, som båda är belägna i Filipstads kommun, en kommun som måste konstatera ett vikande befolkningsunderlag. Under det första halvåret 1978 minskade kommunens folkmängd, ca 15 200 invånare, med ytterligare 91 personer. Om ingenting snart görs för att trygga sysselsättningen inom den återstående gruvindustrin i Bergslagen, rasar befolkningsunderlaget ytterligare, och det priset borde inte en kommun som Filipstad få betala. Denna kommun har förlorat ett stort antal invånare, mer än 3 000, sedan 1960. Jag har i min fråga påpekat att det finns en möjlighet att genom ökad mineralletning, prospektering och provbrytning av malm förbättra sysselsättningsläget i Värmlands bergslag. En sådan insats skulle också bredda vår mineralbas och göra oss mindre beroende av import av sådana legeringsmetaller som vi behöver i de olika stålprocesserna. Det hela blir inte bättre av att vår import av sådana här metaller sker från länder som Rhodesia och Sydafrika, där den interna situationen är mycket oroande. Vid en eventuell väpnad konflikt i något av dessa länder skulle vi riskera att inte klara vår produktion av högkvalitativt stål. Dessutom skulle en stor del av vår verkstadsindustri då icke kunna klara sin produktion. Därför bör en ökad satsning av den art som jag förordat ses som en del av vårt ekonomiska försvar. Bergslagen är ett av jordens mest mineralrika områden, och dit vallfärdar 65 geologiintresserade människor varje år för att leta mineraler. De gruvbolag som har verksamhet inom området och som nu börjat varsla en del av sina gruvanställda om uppsägning är villiga att ställa sitt rika material av provborrningar till förfogande, om det bara anslås medel till detta. Uddeholmsbolaget förfogar över ca 5000 borrkärnor som man vill analysera närmare. Nu svarar arbetsmarknadsministern att detta är en fråga för Värmlandsdelegationen. Jag är ledamot av Värmlandsdelegationen, och den har haft en överläggning med berörda parter, såväl gruvbolag som anställda. Denna fråga har också aktualiserats i en särskild skrivelse till den tidigare regeringen, där man begärde pengar för ändamålet. Man har dock inte hört något från det hållet, och oron stiger nu bland de anställda för att de skall förlora sina arbetstillfällen. Det förefaller som om Värmlandsdelegationen i rätt stor utsträckning används av regeringen som ett slags påse att stoppa ner alla problemen i. Men man bör ändå inse att denna delegation inte förfogar över några speciella medel för dessa ändamål. Inte heller länsarbetsnämnden förfogar över några sådana speciella medel.

Herr talman! Det är självfallet bra om den berörda prospekteringsverksamheten kan leda till goda resultat, så att vi kan få fram intressanta malmer för svenskt näringsliv. Sune Johansson och jag har säkerligen samma uppfattning på den punkten. När det sedan gäller handläggningen av frågan hur eventuella beredskapsmedel för en fortsatt prospektering skall användas har jag i mitt svar angivit den väg som bör prövas. Sune Johansson, som är ledamot av Värmlandsdelegationen, kan säkerligen också se till att vi får en framställning via länsarbetsnämnden för prövning. Den dag när jag har fått den på mitt bord kommer jag att i vanlig ordning granska och pröva den.
Herr talman! Jag kanske kan ta detta besked från arbetsmarknadsministern som åtminstone ett halvt löfte om att han är beredd att göra någonting i den riktning som jag här har anvisat. Det är i så fall tacknämligt. Arbetsmarknadsministern kan också vara förvissad om att jag skall se till att det inte skall dröja länge innan han får en sådan framställning som han talade om. Situationen i vårt län är i dag sådan att länsstyrelsen måst inrätta ett slags katastroforganisation. Länsstyrelsen har fått inrikta hela sin planeringsavdelning på att utarbeta en katastrofplan för vad vi skall göra i länet med anledning av att sysselsättningen nu viker på område efter område. Jag hoppas därför att arbetsmarknadsministern när han får den skrivelse som alltså skall komma också är beredd att behandla den så snabbt som möjligt.
Herr talman! Låt mig med anledning av Sune Johanssons redovisning av situationen i Bergslagsbygden i Värmland säga att vi inte har underlåtit att ge stöd i de situationer där vi har funnit det vara motiverat. Sune Johansson vet säkerligen mycket väl att det 75-procentiga stödet i form av tillfälligt sysselsättningsbidrag har tillämpats i värmländska gruvor i fall där detta har varit motiverat.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig när regeringen avser att komma med sådant stöd till kommunerna i Vindelådalen som svarar mot tidigare utfärdade löften. För två veckor sedan besökte jag Västerbotten. Jag redogjorde då för huvuddragen i den proposition regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen under innevarande höstmöte. Propositionen innebär i korthet att 100 milj.kr. föreslås bli anvisade för långsiktiga sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet. Särskilda Vindelälvsåtgärder har vidtagits tidigare. Sålunda har 45 milj.kr. anvisats för upprustning av länsväg 363 utmed älven och 18 milj.kr. utgått till fortsatt upprustning av vägen mellan Ammarnäs och Sorsele. Till kommunerna har vidare utgått till 75 96 förhöjda statsbidrag för byggande av avloppsreningsverk. Sammantaget har detta inneburit — som en direkt kompensation för utebliven älvutbyggnad — att ca 165 milj.kr. avdelats för sysselsättningsfrämjande åtgärder i Vindelälvsområdet. Över 200 milj.kr. har dessutom anvisats för etablering av ett fredsförband i Arvidsjaur. Genom lokaliseringsstöd under den senaste tioårsperioden har projekt för ca 300 milj.kr. finansierats. I beredskapsarbeten har varje år ca 1 000 personer haft sysselsättning. Sammantaget har projekt för mer än en halv miljard kronor kunnat finansieras på detta sätt. Härtill kommer övriga marknadsoch regionalpolitiska insatser. Det extraordinära stöd som de åtta Vindelälvskommunerna sålunda föreslås få skall ses mot bakgrund av de löften om kompensation som kommunerna fick i samband med riksdagens beslut att inte bygga ut Vindelälven.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det innehåller en i och för sig imponerande uppräkning av åtgärder. Men nu är det ändå så att arbetsmarknadsministerns besök i Vindelälvsområdet har gett ett visst eko. Kommunalt ansvariga såväl som enskilda har gjort kommentarer till innehållet i det paket som statsrådet öppnade där uppe. Det är kanske inte riktigt artigt att uttala missnöje med förning som en gäst har med sig, men det är ju å andra sidan inte heller brukligt att man i förväg ger anledning till stora förväntningar. Och det har verkligen skett när det handlar om Vindelälvspaketet. Utan att i det här sammanhanget diskutera om det var rätt eller inte så hade de berörda kommunerna sett en älvutbyggnad som ett sätt att lösa de svåra sysselsättningsproblem som de länge dragits med. När riksdagen så beslöt att undanta Vindelälven från utbyggnad, var det förstås ett rättmätigt krav från de här kommunernas sida att man skulle få andra möjligheter att klara problemen. Tiden här medger inte någon redovisning av läget kommun för kommun -— det får vi f.ö. anledning återkomma till i samband med behandlingen av den aviserade propositionen -- men jag skall ändå ge några exempel från Arjeplog. Den kommunen gick in i 1960-talet med ett befolkningstal på 5623 personer. Nu är antalet nere i 4 064, alltså en minskning på 19 år med 1 559 personer eller 28 96. En del av dessa utflyttade finns säkert nu i arbetslöshetsköer i andra delar av landet, där arbetsmarknadsåtgärder har måst sättas in. Åtskilliga miljoner — det redovisade även arbetsmarknadsministern — har också satts in på sådana åtgärder i Arjeplog när det gäller beredskapsarbete, men behovet av sådana arbeten kvarstår alltjämt, trots tidigare insatser och trots folkminskningen. I ett mycket ambitiöst åtgärdsprogram har kommunen tagit fram en hel rad projekt som dels skulle ge arbeten, dels förbättra samhällets service. Kostnaderna skulle uppgå till drygt 120 milj.kr. Naturligtvis har man i denna drabbade kommun hoppats finna medel till detta i det beramade paketet. Men nu är man besviken — där som på andra håll. Det finns fler projekt. I ett flygblad har vpk-organisationen i Arjeplog bland mycket annat också tagit upp frågan om återställningsarbeten vid nedlagda jordbruk med sikte på mjölkoch köttproduktion. Detta tycker jag om något visar framtidstro i en kommun i ett svårt läge. Nog borde en sådan framtidstro belönas bättre än på det otillräckliga sätt som nu har aviserats. Därför menar jag att det alltjämt finns anledning att ställa frågor om det här stödet.

Herr talman! Eivor Marklund antyder att vi får återkomma till den här debatten. Det tror jag är helt riktigt, och jag skall därför inte gå in i någon längre polemik i dag. Men låt mig ändå konstatera att Eivor Marklund i inledningen till sitt tack för frågesvaret sade att det är en imponerande förteckning av insatser från samhällets sida som gjorts i Vindelådalen. Jag Nr 49 noterar med en viss tillfredsställelse att Eivor Marklund gör det erkännandet. Att det varit visst eko i Vindelådalen sedan det här paketet öppnats tror jag man bör se i sitt rätta sammanhang. Det är klart att kommunalmän kan skriva ganska långa och avancerade önskelistor om investeringar, som säkert i och för sig skulle vara bra att få utförda, men det är väl också realistiskt att säga att man inte kan tillgodose alla dessa önskemål som har förtecknats på listor i olika omgångar. Här har gjorts en ambitiös satsning för att ge sysselsättning i Vindelådalen, och jag noterar som sagt med viss tacksamhet att Eivor Marklund också har noterat den månghundramiljonsatsning som gjorts.

Herr talman! Magnus Persson har frågat budgetoch ekonomiministern om han är beredd att medverka till att det nya organet Statshälsan lokaliseras till Karlstad. Med hänsyn till arbetsfördelningen inom budgetdepartementet ankommer det på mig att besvara frågan. De centrala parterna på den statliga arbetsmarknaden förhandlar f. n. om bl.a. ny organisation för den statliga företagshälsovården. Men hänsyn till att förhandlingar pågår och att det därför inte finns något ställningstagande till att Statshälsan — eller annan ny organisation — skall bildas, är det nu för tidigt att ge besked i frågan om lokalisering.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Men statsrådet ger inga som helst utfästelser i svaret. Jag haren viss förståelse för att jag i dag inte kan få något konkret besked — självfallet skall och bör berörda parter först ha tillfälle att säga sitt — men jag tycker att svaret ändå är litet för svävande. Någon omorganisation i en eller annan form kommer väl att företas; det står klart, i varje fall genom de kontakter jag haft med de fackliga organisationerna. Herr talman! Varför har jag då aktualiserat frågan om att lokalisera denna enhet till Värmland? Jo, först och främst trodde och hoppades vi i det längsta att regeringen skulle utlokalisera den centrala enheten för skyddade verkstäder till Karlstad i Värmland. Regeringen har emellertid, tyvärr, redan fattat ett beslut. Enheten gick vår näsa förbi och hamnade i Botkyrka utanför Stockholm. Vi ansåg, och anser fortfarande, att det beslutet var och är felaktigt, om vi ser till 69 Vi kräver ersättningsobjekt. Värmland är illa ute: bransch efter bransch börjar svikta. Jag skulle vilja ha ett förtydligande här. Det finns ju nu lokaler i Karlstad som det redan är investerat i — bl.a. finns den s.k. Karolinen — och tomma rum finns också. Anser statsrådet att det ur samhällssynpunkt sett är rimligt att inte använda redan gjorda investeringar och att lokalisera exempelvis Statshälsan till Karlstad? Sedan undrar jag om det finns någon närmare tidsplan för beslutet om den här omorganisationen. Den frågan skulle jag också gärna vilja få ett kompletterande svar på.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Magnus Perssons uppfattning att det är viktigt att nyetablerade statliga verksamheter lokaliseras till regionalpolitiskt angelägna områden. Självfallet skall man då ta med alla faktorer i bedömningen. Jag vill erinra om vad inrikesutskottet sade i sitt betänkande när det gällde andra etappen av omlokaliseringen av statlig verksamhet. Utskottet ansåg då att riksdagen inte direkt borde utpeka vissa orter eller regioner som mottagare av eventuella framtida omeller nylokaliseringar. Men jag vill också instämma i utskottets understrykande av att regionalpolitiska synpunkter måste tillmätas stor betydelse vid den här bedömningen. Det gäller självfallet också om och när ett ställningstagande till en ny organisation av den statliga företagshälsovården föreligger. Tyvärr kan jag inte i dag ge ett besked om när detta ställningstagande kommer, eftersom det är avhängigt av de förhandlingar som pågår.
Herr talman! Riksdagen har uttalat att lokalisering av nytillkommande statlig verksamhet bör prövas från fall till fall. Mot bakgrund av den målsättningen hoppas och tror vi att Statshälsans lokalisering kan ske till Karlstad. I den utredning som har förevarit sägs också att orter ute i landet bör kunna komma i fråga vid Statshälsans lokalisering. Det bör i varje fall kunna övervägas. Herr talman! Det är min förhoppning att statsrådet och den myndighet som senare bildas kommer att lägga detta på hjärtat. Statshälsan är ett organ som vi tror och hoppas på. Då förvaltningsbyggnaden Karolinen står med tomma rum hälsar vi i Karlstad och övriga Värmland Statshälsan varmt välkommen till Karlstad. Vi hoppas väldigt mycket på denna lokalisering och räknar med att det inte skall gå som förra gången, då en lokalisering som innebar betydligt fler arbetstillfällen gick vår näsa förbi.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat om jag har vidtagit någon åtgärd i anledning av socialutskottets av riksdagen godkända betänkande 1978 78:1505) av Inger Lindquist om viss översyn av obduktionslagen. I betänkandet erinrade utskottet om att utredningen om sjukvård i livets slutskede torde vara oförhindrad att om så befinnes lämpligt ta upp även den i motionen behandlade frågan i det fortsatta utredningsarbetet. I nämnda motion föreslår Inger Lindquist att obduktionslagen ändras så, att det skapas möjlighet för den enskilde att helt förbjuda obduktion beträffande såväl honom själv som nära anhöriga. Enligt obduktionslagen som trädde i kraft den 1 januari 1976 får obduktion mot den avlidnes eller hans anhörigas uppfattning ske endast om dödsorsaken är okänd. Innan obduktion sker skall de anhöriga om möjligt underrättas om inte särskilda skäl talar emot det. Jag är väl medveten om att det finns människor som har svårt att acceptera obduktioner. Det gäller sannolikt särskilt anhöriga till en nyss bortgången. Om dödsorsaken inte kan fastställas på annat sätt accepterar emellertid de anhöriga i regel att obduktion sker. De har ofta ett naturligt intresse av att få veta vilken sjukdom den anhörige har avlidit i. Jag vill i detta sammanhang understryka angelägenheten av att det i varje särskilt fall noggrant prövas om de i obduktionslagen angivna förutsättningarna för obduktion föreligger. Obduktionslagen har varit i kraft endast några år. I likhet med socialutskottet anser jag att det inte föreligger något påtagligt behov av en översyn av lagen redan nu. Om utredningen om sjukvården i livets slutskede finner det motiverat kan den ta upp den av Inger Lindquist aktualiserade frågan. Enligt vad jag har inhämtat kommer också utredningen att diskutera denna fråga. Något initiativ i ärendet från min sida behövs därför inte.